Herr talman! Det ligger ju någonting av skolavslutningsstämmning över kammaren, och det har väl inte saknats påtryckningar för att vi från lagutskottets sida skulle begränsa vår verksamhet. Men jag vill, herr talman, säga att vi har stått på tur nu i tre dagar, och vi har väl för avsikt att genomföra denna debatt så som vi hade tänkt oss. I propositionen 168 föreslås ytterligare förändringar i den senast i våras ändrade lagen om aktiebolag. Denna proposition innehåller två huvudavsnitt — dels föreslås nya regler om aktiekapitalets minsta storlek för äldre aktiebolag, dels behandlas frågan om rösträtten för aktier som förvaltas av allmänna pensionsfonden. Därutöver har lagutskottet i samband med behandlingen av lagförslaget tagit upp frågan om ändring av bestämmelserna i aktiebolagslagen beträffande dispens från förbudet för aktiebolag att lämna penninglån till aktieägare, styrelseledamot och verkställande direktör. Denna senare fråga har upptagits med utnyttjande av utskotts initiativrätt. I anledning av propositionen har ett antal motioner avlämnats.

Centermotionen har följts upp i reservationer fogade till lagutskottets betänkande. I reservationen 5, som är ett alternativyrkande till reservationen 4, framföres jämväl en möjlighet till dispensförfarande. I reservationen 6 föreslås särskilda stödåtgärder för sådana företagare som i samband med övergången till det beslutade högre aktiekapitalet kan antas få svårigheter att uppfylla kravet att kapitalet skall uppgå till detta högre belopp. Stödåtgärderna och därmed sammanhängande frågor bör bli föremål för skyndsam och förutsättningslös utredning, och vi reservanter förutsätter att förslag om stödåtgärder på grundval av den företagna utredningen förelägges riksdagen före utgången av 1975. Beträffande aktiekapitalets storlek har, med uppföljande av reservationer till lagutskottets betänkande nr 19 år 1973, behandlade under vårriksdagen, utskottets borgerliga ledamöter avgivit en gemensam reservation, nr 1. I denna föreslås, liksom det föreslogs under vårriksdagen, att aktiekapitalets minimibelopp i enlighet med aktiebolagsutredningens förslag sättes till 20000 kronor. Från centerpartiets sida framhöll vi vid behandlingen av denna fråga tidigare i år svårigheterna för ett stort antal rörelsedrivande mindre företag att uppfylla det av majoriteten genomförda minimibeloppet av 50 000 kronor, och vi anser nu att dessa invändningar fortfarande kvarstår. För många mindre företagare som oftast har föga vinstgivande företag och små möjligheter att från företaget genom vinstredovisning avsätta erforderligt belopp synes de nya lagbestämmelserna mycket svåra att uppfylla. Det får därför anses angeläget att för dessa företagares räkning åstadkomma en ny företagsform som begränsar det personliga risktagandet. Sådana företagsformer, särskilt lämpade för mindre företag, förekommer vanligen i utlandet. I reservationen 2 hemställes att riksdagen beslutar att hos Kungl. Maj:t begära förslag om en sådan ny företagsform med begränsad ekonomisk ansvarighet för ägarna. Reservanterna begär förslag i detta sammanhang före utgången av 1975. Centerpartiet, som i olika sammanhang har framfört betydelsen av att befrämja den mindre företagsamheten i vårt land, betraktar möjligheterna att antingen bibehålla bolagsformen med ett minimikapital av 20 000 kronor eller införa en ny företagsform, lämpad för de mindre företagen, som en angelägen målsättning. Helt allmänt anser centern vidare att det gäller för samhället att agera på sådant sätt att inte de mindre företagarna känner sig negativt behandlade. Vi vill i stället befrämja den enskilda mindre företagsamheten. Vi vill uppmuntra företagarna att satsa sig själva, sin arbetsförmåga och sin initiativkraft på att skapa nya företag och därmed ge försörjningsmöjligheter även i bygder, som av en eller annan anledning saknar s.k. stora, tunga industrier. Likaså är det enligt vår mening angeläget att redan befintliga mindre företag ges möjligheter att ytterligare utveckla sin rörelse. I centerpartiet eftersträvar vi ett företagsvänligt klimat, och vi anser att den misstänksamhet mot bolagsformen som i olika sammanhang har kommit till uttryck icke är berättigad. Vi delar mångas uppfattning att bolagsbildningar åstadkomna i skatteflyktssyfte bör beivras, men detta förhållande får under inga omständigheter gå ut över de lojala företagare som finner bolagsformen vara ändamålsenlig för sina syftemål. Ett bifall till de gemensamma reservationer som fogats till lagutskottets betänkande nr 41 skulle säkerligen uppfattas positivt av företagarna. Som jag tidigare påpekat har utskottet utnyttjat sin initiativrätt och framlägger nu förslag angående dispens från förbudet för bolag att lämna penninglån till aktieägare, styrelseledamot och verkställande direktör. I en föreslagen ändring av 75 b § hemställer utskottet att ett bolags kända borgenärer icke behöver höras över sådan dispensansökan, om borgenärernas ställning uppenbarligen icke påverkas av att ansökan om sådan långivning beviljas. Vi är medvetna om att det från rent principiell synpunkt kan resas invändningar mot att utskottet med utnyttjande av sin initiativrätt nu föreslår ändringar av gällande lag i detta sammanhang. Centerpartiets ledamöter i lagutskottet hävdar emellertid att de praktiska skälen i detta fall uppenbarligen talar för en omedelbar förändring. Herr talman!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

Herr talman! Aktiebolagslagstiftningens allmänna syfte är att göra denna företagsform till ett i alla hänseenden så ändamålsenligt redskap som möjligt i näringslivets tjänst. Aktiebolagsformen erbjuder stora fördelar genom den personliga ansvarsfriheten för bolagets åtaganden och genom den praktiskt ändamålsenliga organisation den ställer till förfogande för samverkan mellan kapital och arbete. Utan aktiebolagsinstitutet skulle vårt näringsliv över huvud taget inte ha uppnått den styrka och utveckling som i dag kännetecknar det. Jag tycker att detta korta konstaterande är rätt angeläget i en situation där många försöker skjuta in sig på att framhäva aktiebolagen som tillhåll för skattesmitare och underlag för skatteflykt. För att en del personer missbrukat kryphål i lagstiftningen finns det ingen anledning att fördöma aktiebolagen som sådana, inte ens när det rör sig om små fåmansbolag. Ingen försvarar missbruket, som herr Svanström sade, och även om man ibland händelsevis skulle råka kalla en missbrukare smart ligger det verkligen inte något berömmande eller ursäktande i en sådan karakteristik. Man måste alltså akta sig för att skära alla aktiebolag och deras ägare över en kam. Även för småföretagaren fyller aktiebolaget en god funktion — han avskiljer en del av det han äger för att med detta bedriva en verksamhet. Han kan ha många hedervärda privata skäl för att begränsa sitt risktagande i produktion och i affärsverksamhet till aktiekapitalet. Han döljer inte hur han har begränsat sitt risktagande — villkoren för hans verksamhet är registrerade och offentliga. De hederliga företagarna — och de är som herr Svanström sade en majoritet i sammanhanget — har ett rimligt anspråk på att inte behöva ta emot örfilarna, dvs. få förutsättningarna för sin verksamhet rubbade i något väsentligt hänseende, när statsmakterna försöker kommer till rätta med skoj och skattesmiteri som ibland döljer sig under aktiebolagens täckmantel. Antalet småbolag i vårt land har tagits till intäkt för att det skulle vara något felaktigt på gång hos oss här i vårt land. Jag tar ett exempel från debatten i våras där det sades att vi hade 125 000 bolag här i vårt land medan ett så stort land som Västtyskland inte har mer än ca 80 000. Jag håller med om att det naturligtvis ser konstigt ut med denna diskrepans i siffrorna, framför allt när man låter bli att tala om att den sannolika anledningen till de märkliga siffrorna är den att man i Tyskland har tillgång till ett särskilt associationsinstitut med begränsad ekonomisk ansvarighet för småföretagare, vilket vi inte har någon motsvarighet till i vårt land. Här hänvisas även småföretagaren till aktiebolagsformen för att uppnå samma ansvarsfrihet som småföretagaren har i Tyskland. Vi har framhållit detta i en av reservationerna från moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet, och vi är överens om att begära en utredning om den saken. Vi icke-socialistiska partier är överens om allt annat också i själva sakfrågorna. BI. a. är vi överens om det herr Svanström påpekade beträffande den lägsta gränsen för aktiekapitalets storlek. Det förefaller klart att man kan komma till rätta med skattefifflet åtminstone i ganska stor utsträckning med den i våras bestämda höjningen av aktiekapitalets lägsta gräns till 50 000 kronor. Men det är absolut inte bra om den gränsen samtidigt har blivit så hög att den ställer till svårigheter för småföretagsamheten. Så länge vi inte har någon annan associationsform för småföretagsamheten än aktiebolaget måste aktiekapitalsgränsen avpassas till dessa små företags förutsättningar. Som jag tidigare sagt intog vi icke-socialistiska partier i våras den ståndpunkten att 20 000 kronor kunde vara en lämplig nedre gräns. Vi stödde oss i det sammanhanget på aktiebolagsutredningen. Majoriteten stannade för 50 000 kronor, och den siffran var enligt statsrådet Lidboms oförtydbara uttalande inte byggd på någon högre visdom. Vi vidhåller därför vår uppfattning att den nedre gränsen för aktiekapitalet bör reduceras till 20 000 kronor. Som framgått av herr Svanströms anförande och delvis även av mitt finns det flera reservationer i detta sammanhang som vi är överens om. Jag skall inte utveckla dem vidare utan hänvisar till vad herr Svanström sade — jag kan instämma i det. Så till reservation 7, avseende punkten 10 i hemställan. Den gäller inte en sakfråga inom aktiebolagsslagstiftningens ram. Den är viktigare än så. Den gäller en principfråga vid tillämpningen av våra grundlagar: folkrepresentationens självständighet i förhållande till regeringsmakten. I våra grundlagar finns klart och tydligt angivet regler för umgänget mellan riksdagen och regeringen. Det är en reglering som inte tillkommit av en slump utan är betydelsefull. Maktbalansen mellan regering och folkrepresentation kräver att dessa regler respekteras. Gör man inte det, riskerar man att hela riksdagen och inte bara regeringspartiet förvandlas till ett regeringens transportkompani. Den s.k. initiativrätten för utskotten har, som klart och tydligt sägs i förarbetena till lagbestämmelsen, tillkommit för att stärka riksdagens ställning. Men som den i detta fall har hanterats verkar den i motsatt riktning. Man har tagit en propå från Kungl. Maj:t och man hjälper till att slussa den igenom riksdagen utan att bereda andra intresserade ledamöter av kammaren tillfälle att som när det gäller en vanlig proposition komma med sina motioner och synpunkter. Hur har då det hela gått till? Får jag besvära de intresserade att se på första sidan i lagutskottets betänkande. Där heter det: ”I samband med lagutskottets behandling av lagförslaget under punkten 1 har inom utskottet väckts fråga om — — —.” Det hade varit riktigare om det hade stått ”har hos utskottet väckts fråga” i stället för ”har inom utskottet väckts fråga”. Nu ser man liksom framför sig hur någon eller några lagt sina pannor i tankedigra veck och tagit upp det som föreslås. Man tror alltså att det hela har skett inom utskottets ram. I reservationen har vi tillåtit oss att lämna en redogörelse för hur detta ärende har aktualiserats. Utskottet har nämligen fått en promemoria från justitiedepartementet där man beskriver ärendet och menar att utskottet skall ta initiativ. Det är ett förfarande som absolut icke står i överensstämmelse med förutsättningarna för den initiativrätt som har tillagts riksdagens utskott. Herr Winberg och jag har med vår reservation velat visa att vi tycker att man verkligen har förfarit felaktigt på denna punkt. Jag skall inte gå in på sakfrågan; den är ointressant i sammanhanget. Grundlagen är den övergripande lagstiftningen, och det är i detta ärende den man skall se till och inte till om saken varit berättigad eller inte i ögonblicket. Men jag är beredd att diskutera det också, om det är någon som vill påstå att det var så utomordentligt angeläget att denna sak genomfördes nu och i detta sammanhang. Jag skulle vilja säga att vi i detta fall har fått ett läroboksexempel på hur man inte skall bete sig i umgänget mellan regering och riksdag. De som har författat grundlagen och gjort förarbetena till den här punkten säger alldeles tydligt att riksdagsärenden bör framdeles väckas genom proposition eller motion. Med tanke på det föreliggande fallet är det väl inte alldeles utan att det ligger en tanke bakom. Det borde kanske också sägas någonting om begagnandet av initiativrätten när det gäller lagutskottet. Initiativrätten tillkom ju för att man skulle kunna tillvarata den särskilda sakkunskap som under tidernas lopp växer fram inom de olika utskotten i olika sakfrågor. Man diskuterade ingående, om man även skulle ge lagutskottet initiativrätt i alla frågor. Det är ju så, att vi i lagutskottet hanterar en mängd lagstiftning, där sakkunskapen i själva sakfrågan hör hemma inom andra utskottsområden. I det här sammanhanget, när det gällde aktiebolagen såsom företagsformer och deras verksamhet, kan man väl säga att sakkunskapen kanske ligger inom ett annat utskott, även om det är vi som har hand om lagstiftningen. Det är därför orimligt för dem som sitter såsom sakkunniga i andra utskott, om de skall behöva uppleva att lagutskottet tar initiativ även på sådana områden där man i utskottet inte är den i första hand sakkunnige. Herr talman! Jag hemställer om bifall till reservationen under punkten 10. Det betyder att riksdagen håller på sin integritet och att vi avvisar lagutskottets av Kungl. Maj:t inspirerade initiativ.

Herr talman! Jag tänkte i första hand beröra de problem som tas upp i reservationen 2. Dessförinnan vill jag emellertid med ett par ord beröra reservationen 7 — som herr Lidgard ägnade en del av sitt anförande åt. Från folkpartioch centerpartihåll har vi inte ansett oss böra ansluta oss till den reservationen, men vi anser att de problem som där påtalas bör uppmärksammas, nämligen den här tendensen att skicka promemorior från departementen under pågående riksdagsbehandling i akt och mening att utskottet skall använda sin initiativrätt. I reservationen sägs — jag vill faktiskt understryka de orden — att det i förarbetena till lagen inte har antytts att ”utskottets initiativrätt skulle ha tillkommit för att öppna en möjlighet för regeringen att — — — komplettera ofullständiga propositioner”. En ytterligare utveckling av denna tendens är inte önskvärd. Jag vill understryka att riksdagen bör uppmärksamma detta i fortsättningen. Herr talman! Jag vill säga några ord om det problem som tas upp i reservationen 2. I den folkpartimotion som har väckts i anledning av det föreliggande regeringsförslaget har kravet på en särskild bolagsform för mindre företag aktualiserats. Vi har ansett det så viktigt, att vi inte har ansett oss kunna godta förslaget att minimibeloppet för aktiekapitalet höjs från 5 000 till 50 000 kronor — detta gäller ju bolag som bildades före juni i år. Vi menar att det kommer att medföra alltför stora svårigheter för många företag att under den övergångstid på fem år, som det är fråga om här, få fram de pengar som behövs. Vi tycker nog att utskottsmajoriteten har tagit litet för lätt på svårigheterna genom att nämna möjligheterna att gå över till handelsbolag eller kommanditbolag. Sedan säger man att det egentligen inte är någon nackdel för företagaren själv, eftersom han när han vill låna pengar i vilket fall som helst sannolikt måste ställa personlig borgen, om han har ett litet bolag. Utskottsmajoriteten anser också att det inte heller från samhällets synpunkt är någon nackdel eftersom det ”från allmän synpunkt är till fördel om små företag drivs i företagsformer med personligt ansvar för ägaren. De personer som står bakom ett företag och skall svara för rörelsen måste kunna uppfylla sina förpliktelser gentemot anställda, det allmänna och andra borgenärer. För att detta skall garanteras krävs det, om de skall vara befriade från personligt ansvar, att deras kapitalinsats i bolaget är betydande.” Vad först beträffar lånemöjligheten är det säkerligen riktigt som utskottet beskriver det, att den mindre företagaren har svårigheter att få låna pengar utan personlig borgen. Men då kan man fråga sig om det kan vara riktigt att ytterligare öka hans kapitalbekymmer genom att avkräva honom en så hög insats av eget kapital i företaget som utskottsmajoriteten här förordar. Påståendet att det är en fördel ”från allmän synpunkt” med att varje företagare själv står alla risker kan väl vara riktigt — men bara om man bortser från risken att företagaren ger upp, att han lägger ned eller minskar sin verksamhet och därmed också minskar arbetstillfällena. Vad man saknar i utskottets skrivning är just hänsynstagande till företagarens svårigheter att på fem år få fram så mycket pengar att han kan höja sitt aktiekapital så som det är föreskrivet i förslaget. Men om detta finns i utskottsmajoritetens skrivning inte en enda rad. Det är som om man helt hade glömt bort eller inte intresserat sig för företagarens svårigheter. I reservationen 2 har vi pekat på dessa svårigheter. Vi är övertygade om — och detta underströks kraftigt när vi i våras diskuterade de nya bestämmelser som sedan den 6 juni i år gäller för nybildade bolag — att Sverige inte utgör något undantag bland de västeuropeiska länderna i fråga om behovet av en särskild bolagsform för de mindre företagen. Därför begär vi att Kungl. Maj:t före utgången av år 1975 skall förelägga riksdagen förslag om en ny företagsform som är så utformad att de mindre företagen i skattehänseende och även vad gäller rätt till fondavsättningar behandlas på samma sätt som aktiebolag. Självfallet måste kravet på insyn och kontroll från olika intressenters sida tillgodoses. Vi menar också att denna företagsform så långt det är möjligt bör förbehållas rörelsedrivande bolag. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har sagt och till vad som tidigare anförts i den här debatten av herrar Svanström och Lidgard om reservationerna 1 t.o.m. 6 ber jag att få yrka bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Som herr Enlund erinrade om förde vi en ganska ingående debatt under vårriksdagen om dessa frågor. Utan att ha varit föremål för sådana påtryckningar som herr Svanström sade att han varit utsatt för skall jag ändå försöka koncentrera mig. Jag tänker nöja mig med några kommentarer i anslutning till reservationerna och de i debatten gjorda inläggen. I den första reservationen yrkas med upprepande av förslag i motioner som riksdagen avslog under våren att minimigränsen för aktiekapital skall vara 20000 kronor. Att nybildade bolag skulle ha ett aktiekapital av minst 50 000 kronor motiverade utskottet då med att den som driver ett företag måste ha ett ansvar för de åtaganden som görs i rörelsen. Är arbetstagare anställda måste dessa ha rätt att kräva att företaget är någorlunda stabilt, så att inte sysselsättningen av den anledningen äventyras. I ett aktiebolag har aktieägarna inte något ansvar för bolagets förpliktelser utöver kapitalinsatsen i aktier. Är det kapitalet i bolaget mycket lågt kan dock exempelvis leverantörer kräva personliga borgensförbindelser. Skulle bolaget då komma på obestånd kommer inte intressenterna i ett bättre läge än om bolaget skulle ha drivits i annan företagsform med personligt ansvar. Utskottet anser att den motiveringen fortfarande är hållbar. Enligt gjorda beräkningar finns det i landet ungefär 45 000 rörelsedrivande aktiebolag med kapital som understiger 50 000 kronor. Detta innebär dock inte att alla dessa har sitt aktiekapital nere i 5 000 kronor, utan det torde finnas en hel skala mellan 5 000 och 50 000 kronor. Helt säkert torde åtskilliga få besvär med att trappa upp aktiekapitalet till den föreslagna nya minimigränsen. Övergångstiden blir dock ganska lång. Som det erinrades om här föreslås utgången av 1978 som sista tidpunkt, dvs. en övergångstid på fem år. De företag som efter den tiden inte vill fortsätta som aktiebolag får möjlighet att på ett från skattesynpunkt förmånligt sätt övergå till annan företagsform. En undersökning som gjorts av den genomsnittliga storleken av småföretagens egna kapitalresurser ger för övrigt vid handen att i de flesta branscher möjlighet finns för erforderlig höjning av aktiekapitalet. Tillgänglig statistik visar även att det inte blev stopp i aktiebolagsbildandet efter den 6 juni i år, det datum då 50 000-gränsen genomfördes. Sålunda nybildades i juni 750, juli 967, augusti 565 och september 647 aktiebolag. Ett bifall till reservationen skulle även för dessa nybildade bolag sänka minimigränsen till 20 000 kronor. Detta skulle te sig ganska ryckigt och antagligen inte öka respekten för i vederbörlig demokratisk ordning fattade beslut. Utskottet finner ingen anledning ha annan mening i denna fråga nu än den som riksdagen gav uttryck för för ungefär sex månader sedan. I reservationen 2 yrkas att en särskild företagsform införes som är bättre lämpad för den mindre företagsamheten, en företagsform med begränsat personligt risktagande. Även den frågan var uppe i riksdagen i maj månad, och det framkom då att en dylik företagsform, som finns i exempelvis Tyskland, saknar traditioner i det här landet. Enligt uppgift utgörs omkring 85 procent av aktiebolagen av fåmansbolag. Det är företrädesvis bland dem som aktiekapitalet understiger 50 000 kronor. Företagsskatteberedningen kommer inom en nära framtid att lägga fram en promemoria med förslag till väsentliga förändringar i skattereglerna just för fåmansbolagen. Syftet är enligt uppgift i propositionen att så långt möjligt åstadkomma en rättvis och likformig beskattning av dessa bolag jämfört med andra företagsformer. Förslag till förmånliga skatteregler för aktiebolag som övergår till annan företagsform kommer även att utarbetas inom företagsskatteberedningen. En proposition i ärendet har aviserats till 1974 års vårriksdag. Det finns alltså allt skäl att tills vidare invänta vad som kommer på detta område innan ytterligare saker förs på tal. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag. Även reservationen 3 har kommenterats. Här yrkas ytterligare en variant i fråga om aktiekapitalets storlek på så sätt att ingen höjning skulle behöva förekomma för äldre bolag. Om denna reservation skulle bifallas finge vi två minimigränser: 5 000 kronor för bolag bildade före den 6 juni 1973 och 50 000 kronor för dem som kommer till efter detta datum. Det vore nog inte särskilt rationellt och skulle medföra ett bibehållande av hela mängden av skrivbordsbolag. Herr Svanström kommenterade också reservationen 4. Den går ut på att därest 50 000-kronorsgränsen blir gällande även för de äldre bolagen föreslås en förlängning av övergångstiden, i första hand till 1980 med möjlighet till ytterligare förlängning om synnerliga skäl kan vara för handen. Den femåriga tid som föreslås i propositionen synes emellertid för utskottet vara väl avvägd. I propositionen 93 förutskickades under vårriksdagen en övergångstid på mellan tre och fem år. Utskottet tycker att det är bra att den längre tiden blivit slutgiltigt föreslagen och yrkar bifall till propositionen i det hänseendet. I reservationen 5 kombineras övergångstiden med ett till 20 000 kronor föreslaget minimikapital. Bortsett från de olika nivåerna i aktiekapitalet är alltså reservationerna 4 och 5 helt identiska även i fråga om de namn som står för reservationerna. Man får säga att det är ett sympatiskt drag hos reservanterna att vara välsorterade när det gäller motbud, men utskottet anser dock att övervägande skäl talar för propositionens förslag. Reservationen 6 upptar förslag om stödåtgärder. Det gäller att man på olika sätt skall hjälpa de bolag som har svårighet att komma upp till stipulerat aktiekapital och därför bör subventioneras i olika avseenden. Utskottet tycker inte att detta vore försvarligt. Allting talar för att dessa bolag bör övergå till annan företagsform. Vad sist gäller reservationen 7, är den ett ganska märkligt aktstycke. Med begagnande av sin initiativrätt har utskottet här föreslagit en ändring av 75 b-paragrafen i aktiebolagslagen. Paragrafen berör länsstyrelses möjlighet att ge dispens från låneförbudet för aktieägare. Ändringen innebär en lättnad i skyldigheten att höra bolagets kända borgenärer innan dispens för lån kan ges. Reservanterna yrkar avslag på utskottets förslag med motiveringen att den promemoria som ligger till grund för förslaget åstadkommits inom justitiedepartementet och därifrån sänts över till utskottet. Så får det inte gå till när det gäller utskottens initiativrätt, sade herr Lidgard. Herr Lidgard och herr Winberg synes dock fullständigt ha missuppfattat handläggningen av detta ärende. Det var inte så att departementet utan vidare sände över denna promemoria till utskottet för effektuering, utan det var den socialdemokratiska gruppen i utskottet som i ett tidigt skede beslöt att väcka förslag i frågan inom utskottet. Gruppen hade nämligen fått kännedom att den under vårriksdagen antagna 75 b § inte slog så bra när den konfronterades med det praktiska livet. Vissa storföretag har utarbetade sparplaner som innebär lättnader för de anställda när dessa köper aktier i bolaget. Bolagen går i borgen för det lån som de anställda får i bank i den utsträckning som aktiernas belåningsvärden inte räcker till som säkerhet. Detta förfaringssätt för med sig att dispens måste sökas för låneförbudet. Skall länsstyrelsen kunna ge denna dispens måste bolagets kända borgenärer först höras. I ett enda storföretag, där ca 1500 anställda fått dylika lån genom bolaget, måste inemot 30 000 borgenärer höras innan dispens kan ges. Vi fann detta förfarande vara i hög grad irrationellt och beslöt att föreslå utskottet ett litet tillägg till denna paragraf, innebärande att borgenärernas godkännande inte behövde inhämtas om deras ställning uppenbarligen inte påverkades av att ansökan bifölls. Vi betraktade det här som en rent praktisk fråga utan vare sig politisk eller konstitutionell räckvidd. Den föreslagna lilla lagändringen hade också mycket nära anknytning till den föreliggande propositionen, som ju behandlar ändringar i aktiebolagslagen. Antogs dessa saker samtidigt kunde även den nya 75b§8 träda i kraft den 1 januari 1974, vilket berörda storföretag kunde antas vara mycket tacksamma för. Vi ansåg att den opolitiska och praktiska karaktären av frågan bäst markerades av att en promemoria överlämnades till utskottskansliet, som då kunde mångfaldiga den och sända den till ledamöterna i samband med övrigt tryck. Ledamöterna blev härmed i tillfälle att i lugn och ro studera densamma före sammanträdet, och sekretariatet kunde ge en fullt opartisk föredragning även i fråga om denna detalj. Nu säger herr Lidgard att utskottens initiativrätt inte får hem falla till att bli ett medel för regeringen att komplettera ofullständiga propositioner. Men i den fråga det här gäller kan inte detta vara ett godtagbart resonemang.

Sedan hade utskottet en grundlig föredragning i ärendet, och det rådde inga delade meningar om just den här paragrafen. Den antogs enhälligt både i utskottet och här i kammaren. Det måste rimligen föra med sig att vi i utskottet har ett medansvar när paragrafen i fråga blev ofullständigt utformad. Detta bör väl i sin tur förpliktiga utskottet att på ett smidigt och praktiskt sätt se till att paragrafen blir heltäckande.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
Herr talman! Majoriteten inom lagutskottet har här företrätts av herr Svanberg. Han säger att ingenting har skett som ger anledning att ändra ståndpunkt sedan vi beslutade i dessa frågor i våras. Men jag vill betyga kammaren att detsamma gäller minoriteten vid detta tillfälle. Detta är således en uppföljning av de synpunkter vi hade den gången. Beträffande de sociala aspekterna på frågan finns det, såvitt jag vet, ingenting utrett om att de mindre företagen som begagnar bolagsformen skulle ha försatt sina anställda i ett sämre läge i förekommande fall. Med anledning av herr Svedbergs kommentarer ber jag att få upprepa reservanternas synpunkter. Vi vill att en ny företagsform blir föremål för utredning, att en längre övergångstid diskuteras, att ytterligare dispens kan medges och att en utredning om stödformerna kan företas. Beträffande herr Lidgards synpunkter angående denna promemoria och det oriktiga i att den vägen utnyttja utskottets initiativrätt har jag för min del sett praktiskt på den frågan. Det kom fram, som herr Svedberg sade, att när ett mycket känt bolag skulle bevilja sina anställda bostadslån behövde man gå ut till 30 000 kända borgenärer och meddela detta. Det förefaller mig som om den praktiska synpunkten i ett sådant här fall får väga över framför de rent konstitutionella.

Herr talman! Herr Svedbergs anförande påminde mig om den gamla och av oss alla kända historien: ”Inga förklaringar. Det bara förvärrar saken.” Jag tror inte att det i utskottet finns någon som känner igen den historieskrivning som herr Svedberg lämnat här om hur initiativet tillkom. Om det vore på det sättet som herr Svedberg säger, att de här tankegångarna uppkom inom den socialdemokratiska gruppen, hade det verkligen varit motiverat att den socialdemokratiska gruppen diskuterat saken med oss andra i utskottet innan ni gick till Kungl. Maj:t och begärde ett lagförslag. Det hade ren principiellt varit rimligt att få diskutera om vi skulle ha tagit ett initiativ i den här saken innan ni gick till väga på detta sätt. Jag vidhåller att det är en riktig upplysning jag lämnat i reservationen. Vi var några stycken som blev uppringda från utskottssekretariatet och fick upplysningen att det kommit en PM från Kungl. Maj:t i det här ärendet. Vi tillfrågades om vår uppfattning. Jag för min del förklarade, att jag inte gillade denna teknik att ta upp en fråga. Men jag sade att jag i och för sig inte hade någonting emot att denna PM skickades ut till ledamöterna. Jag kunde inte inse att det skulle förändra saken. Det är den principiella frågan som är viktig. Jag tycker inte att det har så stor betydelse från saklig synpunkt om man väntar några månader med ändringen i den speciella paragrafen 75 b. Justitiedepartementet hade kunnat komma med en proposition i början av riksdagen och låtit oss hantera den i vanlig ordning. Jag betvivlar att några rimliga anspråk kommer att åsidosättas om reservationen bifalles. Jag skall kanske säga en sak till om utskottets initiativrätt. Det framhålles också i förarbetena att man skall eftersträva enighet i utskottet när man tar initiativ. Det finns vissa funderingar på vad initiativen skall gå ut på. I det här sammanhanget har man helt struntat i det. Får jag sedan också påminna om att man förbereder en fullständig revision av aktiebolagslagstiftningen. Det är sagt att den skall komma år 1975. Jag förmodar att det i justitiedepartementet också ligger en del andra förslag som ter sig ungefär lika angelägna som denna 75 b § att genomföra. Jag tycker att man vilselett oss i lagutskottet.

Herr talman! Beträffande initiativet sade herr Lidgard att han inte kände till handläggningen, vilket är lättförklarligt. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet brukar träffas ibland, och jag kan inte minnas att herr Lidgard varit med då. Han kan inte alls känna till förfaringssättet i det här hänseendet. Herr Lidgard säger att det hade varit rimligt att diskutera den här saken i utskottet. Det fanns tillfälle till detta. Det var ju en socialdemokratisk utskottsledamot som yrkade bifall till denna fråga, många inlägg förekom och möjlighet till debatt saknades inte när denna fråga togs upp. När ett utskott använder sig av sin initiativrätt i en viss fråga måste väl ett förslag i ett ärende komma från någon, från en ledamot eller en hel grupp ledamöter. Ledamöterna kan ju inte kläcka precis samma idé samtidigt, utan ett förslag måste komma ifrån någon, och det skall sedan diskuteras. Om förslagsställaren fått sitt uppslag från ett storföretag, departement eller från något annat håll måste väl vara ovidkommande i det hänseendet. Det kan inte ha någon konstitutionell betydelse. Ett utskott måste ju ha kontakter utåt. Det sitter inte i ett slutet rum och debatterar och voterar. Ett utskott är ingen konklav utan är föremål för inflytande utifrån. En ledamot av ett utskott kan väcka förslag i sådana här frågor. Jag kan för min del inte förstå, att det fanns något fel i detta förfaringssätt.
Herr talman! Jag skulle vilja säga två saker. Praktiskt taget vem som helst i vårt land, företagare eller enskild person, kan vända sig till ett utskott eller till utskottsledamöter och framföra ett förslag eller be någon av utskottets ledamöter att ta upp en fråga. Men jag har den bestämda uppfattningen att det finns ett organ som inte kan göra på det sättet, och det är Kungl. Maj:ts regering. Det finns grundlagsenliga bestämmelser beträffande umgänget mellan regering och riksdag och de är till för att följas. Herr Svedberg säger att det har gått till på ett annat sätt och att herr Lidgard inte är medlem av den socialdemokratiska gruppen. Nej, tack och lov för det.

Herr talman! Jag föreställer mig att även den socialdemokratiska riksdagsgruppen säger tack och lov för att inte herr Lidgard är med där. Departementets medverkan i detta fall var att promemorian skrevs. Men det var gruppen som tog initiativ till att detta förslag skulle väckas. Hade det inte varit enahanda om det socialdemokratiska riksdagskansliet skrivit promemorian? Var det ett absolut fel av konstitutionell art att promemorian skrevs i departementet, när initiativet ändå kom från annat håll? Förslaget kom ursprungligen från storföretagarna, men sedan tog den socialdemokratiska gruppen i utskottet upp det och förde fram det i utskottet.

Herr Lidgard säger att regeringen påstår att det finns en bolagsbildning, som är mycket omfattande och som är misstänkt från olika synpunkter. Men så framhåller herr Lidgard att vi i materialet kommer med felaktiga siffror. Vi skulle ha jämfört de 135 000 aktiebolagen i Sverige, vilket onekligen är en uppseende hög siffra, med de 80 000— 85 000 som förekommer i Västtyskland. Men samtidigt är fördolt att i Västtyskland dessutom förekommer en annan bolagsform, s.k. GmbH bolag, som används i flitig utsträckning och rimligen borde jämställas med svenska aktiebolag. Det förhåller sig inte så. I siffran 85 000, som vi nämnde i propositionen i våras, ingår dessa GmbH-bolag. Fortfarande är det alltså uppseendeväckande att det finns 135 000 aktiebolag i det lilla landet Sverige men 85 000 eller något fler bolag av aktiebolagseller GmMbH-typ, jämförbara med de svenska 135 000, i det stora industrilandet Västtyskland. Det är därför oroande att bolagsbildningen ökar så enormt hastigt. Enbart från 1970 till 1972 bildades över 42 000 bolag. Herr Lidgard säger att han inte har någon respekt för beloppet 50 000 kronor som riksdagen beslöt om i våras. Han hänvisar också till att han har mitt ord på att den inte bygger på någon högre visdom. Nej, herr Lidgard, det är riktigt. Det finns inte någon högre visdom som man kan åberopa för att aktiekapitalet skall vara minst 25 000, 50 000 eller 75 000 kronor. Men det finns naturligtvis hållpunkter för en bedömning. Man får ta till beloppet så att det ter sig rimligt och realistiskt från ekonomiska synpunkter. Några tankar fanns naturligtvis bakom när vi satte 50 000 kronor som gräns. Låt mig nämna att statistiska centralbyrån gjort en undersökning för räkenskapsåret 1970, där man skalat bort skrivbordsbolagen — alltså bolag som inte bedriver någon rörelse och inte har några anställda — och hållit sig enbart till dem som driver rörelse och har anställda samt har ett aktiekapital på 10000 kronor eller mindre. Är det så enormt svårt för dessa bolag, som alltså tillhör en typ av legala och välmotiverade företag får man anta, att trappa upp kapitalet till 50 000 kronor? Se på deras balansräkningar och nettotillgångar. Statistiska centralbyråns undersökning visar att deras faktiska egna kapital i genomsnitt uppgår till 42 000 kronor. Det tyder inte på att vi för dessa seriösa företag har bestämt oss för en orimligt hög siffra. Dessutom, herr Lidgard, sade vi i våras att vi skulle överväga detta med övergångstiderna och verkligen se till att vi tar behöriga hänsyn till den lojala småföretagsamheten. Vi sade att vi skulle bestämma en övergångstid som var tillräckligt generös, tre eller fem år. Sedan har vi funderat vidare och stannat för det generösaste alternativet, dvs. fem år. Mot den bakgrunden torde det vara svårt att påstå att ändringarna i aktiebolagslagstiftningen kommer att leda till några beaktansvärda svårigheter för den majoritet av lojala företagare som herr Lidgard och andra säger sig företräda. Jag håller helt med herr Lidgard om att majoriteten av företagare måste antas vara lojala och hederliga personer. Men därmed är inte sagt, herr Lidgard, att ens majoriteten av de 135 000 aktiebolag vi i dag har är lojala och välmotiverade bolagsbildningar. Det är en helt annan sak. Det sista skulle jag inte vilja skriva under på.
Herr talman! Jag vill bara helt kort påpeka att en av anledningarna till att antalet aktiebolag har ökat kan vara att myndigheterna har anvisat den företagsformen för många mindre företagare, blya. för att slippa den faktiska sambeskattningen. Myndigheterna har med andra ord anvisat en väg som har utnyttjats. Jag skall, herr talman, inte ytterligare förlänga debatten.

Herr talman! I går, fredag, drev socialdemokraterna och kommunisterna här i kammaren igenom ett lagförslag, som på ett nytt område inskränker den enskilda människans rätt att — trots dokumenterad kompetens — etablera sig som näringsidkare. I dag, lördag, kommer tydligen ett beslut av liknande innebörd att drivas igenom. Om en anhängare av marknadshushållning utifrån detta konstaterande — två dagar, två nya tvångslagar — stod upp och sade: ”Detta är ju alldeles rysligt! Statistiken visar, att vi nu har att räkna med en ny tvångslag om dagen”, ja, herr talman, då skulle vi skratta och be den upprörde lugna ner sig, kanske över en elementär lärobok i statistik och sannolikhetskalkyl. Kammaren skall nu behandla propositionen om förbud att inrätta sparbankskontor, jordbrukskassekontor, affärsbankskontor eller postbankskontor utan särskilt tillstånd av en nämnd, utsedd av regeringen. Jag måste säga att propositionen präglas just av den uppjagade skräck, som jag nyss visade att den kan hemfalla åt, som låter sig påverkas av icke representativa siffror. Vad som åberopas för att förvandla den rådgivande nämnden till en myndighet är att nämnden under 1973 fått notera sex avsteg från rekommendationerna mot genomsnittligt två under tidigare år. Nog tycker man att vänskapliga resonemang mellan parterna kunde ha valts i stället för tvångslagstiftning. Bankrörelse är servicetjänst åt en kundkrets. Bankerna strävar efter förmåga att på ett bra och billigt sätt handlägga olika ärenden för kunderna. Ett av de stora problemen är där: Hur många ”kvartersbutiker” skall kunderna erbjudas? Vad kostar det banken att upprätthålla ett nät av småbutiker vid sidan av de stora som måste finnas? Vad kostar det kunderna i form av tid och eventuell reskostnad, om ett sådant nät inte finns över landet? Etableringsnämndens existensberättigande ligger naturligtvis i att hålla tillbaka överetablering. I sin rådgivande funktion kan den där ha varit till nytta, särskilt i de fall den hållit tillbaka etableringen i centrala delar av tätorter. Men när regeringen nu föreslår att nämnden skall bli beslutande måste man verkligen fråga sig, om inte detta går stick i stäv mot den liberalisering av banklagen som riksdagen beslutade om från årsskiftet 1969. Då förklarade riksdagen att bankväsendet bäst skulle kunna fungera, om man tillät en aktiv konkurrens över hela kreditmarknadens område. Det tövädret ser nu ut att bli ganska kortvarigt — kontorsnätet är en mycket viktig del av konkurrensen. Redan för det enskilda kreditinstitutet kan det vara svårt, ja, mycket svårt, att bedöma det optimala antalet kontor. I två mycket intressanta artiklar i det nummer av Svenska sparbanksföreningens tidskrift som kom ut i går presenteras fakta dels från Sparbanken Kronoberg, dels från Stockholms sparbank. Man beklagar verkligen att lagförslaget inte varit ute på remiss till t.ex. Svenska sparbanksföreningen — då hade det kanske sett ganska annorlunda ut när det kom på riksdagens bord. Inte minst från landsortssparbankens, Sparbanken Kronobergs, sida understryks i den artikel som jag nämnde att småkontoren har en förankring i kundkretsen och en betydelse för den, som ger bankföretaget ”ett ansvar för att bankservicen upprätthålls lokalt så långt detta är ekonomiskt försvarbart”. Vad har då herrarna i nämnden i Stockholm att ställa mot en sådan uppfattning och en sådan kännedom om de lokala förhållandena? Jo, de skall pröva vad som i propositionen kallas vara ”rationellt från samhällsekonomiska synpunkter”. Att nämnden hittills satt likhetstecken mellan samhällsekonomiska intressen och nej till spridd service är klart. Men är det, herr talman, lika klart att ett sådant likhetstecken verkligen kan sättas? För utspridda bankkontor använde jag tidigare i mitt anförande uttrycket ”kvartersbutik”. På handelns område har allt fler människor börjat få upp ögonen för de små enheternas betydelse för kunderna. Gångavståndet blir mindre, den personliga kontakten och trivseln blir större. Jag vill påstå att detsamma gäller om bankverksamheten. Företrädarna för de fina samhällsekonomiska synpunkterna finner sådant orationellt. Bankmannakåren blir onödigt stor, menar regleringsanhängarna. Lägen och lokaler tas i anspråk, som hade kunnat användas för andra aktiviteter, säger man. Min fråga är: Är det då så farligt, om en del nya jobb skapas här i landet för människor som nu har svårt att få arbete? Och är det inte så att man på många håll rent av har bekymmer för att få kommersiella lokaler uthyrda? Från bankvärldens sida är man helt klart mera benägen att svara ja på de frågorna än vad etableringsnämnden är. Men ständigt har man naturligtvis på bankhåll den regel i minnet som jag nyss citerade efter den småländskt kostnadsmedvetna sparbanken: ”så långt detta är ekonomiskt försvarbart”. Herr talman! Utan att vara skakad just av att vi två dagar i följd fått nya tvångslagar måste man beklaga att tendensen tycks gå i riktning mot det ökade statsinflytande över näringslivet, den nymerkantilism, som bl.a. professor Assar Lindbeck vid så många tillfällen har varnat för. Myndigheterna bör inte inbilla sig, brukar han som bekant säga, att just de kan överblicka verkningarna av sina ingrepp i näringslivet. Till dagens debatt är ingen folkpartist anmäld, enligt den lista som är uppsatt, och ingen centerpartist heller. Nog vill man hoppas att de som tänker liberalt också kommer att rösta liberalt. Och nog vore det förvånande, om inte centerpartiet visar sig dela de farhågor för möjligheterna att föra fram det kooperativa bankalternativet som Sveriges jordbrukskasseförbund uttalat i en skrivelse, som förbundet har fått ge in till näringsutskottet när det nu saknat möjlighet att yttra sig som remissinstans.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

Herr talman! Innan jag går in på näringsutskottets ställningstagande vill jag ge ett par repliker till herr Regnéll. För det första: Om ledamöterna i etableringsnämnden hade haft möjligheten att resonera med bankintressenterna, så hade vi i dag kanske inte behövt ha det här förslaget till lag om etableringskontroll. För det andra: Det är naturligtvis formellt riktigt när herr Regnéll säger att det är Kungl. Maj:t som utser ledamöterna i etableringsnämnden, men observera att de ändock utses på förslag bl.a. av bankinspektionen, Bankföreningen, Sparbanksföreningen, Jordbrukskasseförbundet och Bankmannaförbundet. Så till näringsutskottets ställningstagande! I koncentrat gäller näringsutskottets betänkande om tillstånd att inrätta bankkontor följande. Från 1969 har affärsbanker, sparbanker osv. i princip haft fri rätt att öppna bankkontor. I och med en samordning av rörelsereglerna för dessa banker år 1968 avskaffades nämligen den etableringskontroll som dittills varit rådande. Men i samband med detta infördes också en skyldighet för bankerna att före inrättande av nya bankkontor inhämta yttrande från ett rådgivande organ, nämnden för bankkontorsetablering. Snart fem år har nu gått sedan denna frihet att inrätta nya bankkontor infördes. Inte tycks återhållsamheten ha varit särskilt påtaglig. Departementschefen uttryckte ju också redan i sin proposition år 1968 vissa farhågor för att återgången till en fri kontorsetablering kunde medföra ett alltför ohämmat bankkontorsbyggande. Han trodde dock att utvecklingen skulle kännetecknas av den för en demokrati ovärderliga san ningen: frihet under ansvar. Så har nu icke blivit fallet. Nämnden har under åren 1969—1972 haft att handlägga 769 ärenden. I Dagens Nyheter i dag kan vi se att antalet plussades på med ytterligare 49 fram till halvårsskiftet i år, och summan var alltså då 818 ärenden. Av dessa har 543 gällt nyetableringsfrågor och övriga flyttningar av bankkontor. Nämnden har i 86 fall avstyrkt tilltänkta etableringar. Mot nämndens avstyrkande har i 6 fall öppnats nya kontor. Vad dessa bankkontor kostat har vi icke fått några uppgifter om. Tendensen att fortsätta byggandet av bankkontor trots nämndens avstyrkande tycks dock på senare tid ha tilltagit. I propositionen antydes också att två banker i Stockholm ämnar fullföja etablering trots nämnda avstyrkande. Av den tidigare åberopade artikeln i Dagens Nyheter verkar det som om det är SE-banken och Wermlandsbanken som tänker fortsätta utbyggandet med två kontor. Vidare anges i propositionen att nämnden erhållit information om att en annan bank överväger etableringar i fyra fall där nämnden avstyrkt. Departementschefen konstaterar därför följande: ”Jag anser det uppenbart att nämnden under rådande förhållanden saknar möjlighet att fullgöra de funktioner som lagts på nämnden. Risk föreligger att det under kort tid kan uppstå en okontrollerad etablering av bankkontor som inte är rationell från samhällsekonomiska synpunkter. Med hänsyn härtill anser jag nödvändigt att en offentlig kontroll över all bankkontorsetablering införs.” Utskottsmajoriteten delar denna uppfattning och anser det nödvändigt att införa en kontroll som gör det möjligt att förebygga en obefogad tillväxt av bankernas kontorsnät. De moderata reservanterna kan helt naturligt inte ansluta sig till detta med utgångspunkt i sin borgerliga ideologi om de fria krafternas spel och konkurrens. Det är en konkurrens som jag tror att man i många fall kan likna vid luffarschack — alltså med avstängningsprincipen, som varit rådande vid exempelvis etableringar av bensinstationer. Det här bankbyggandet påminner därom. I detta fall skall dock erkännas att reservanterna funnit även en annan uppslagsända för sin reservation, nämligen ikraftträdandebestämmelserna.

Utskottsmajoriteten anser att ikraftträdandebestämmelserna och deras konsekvenser kan hänföras till marginalen. Om vi bygger tolv eller tjugo nya bankkomplex per år måste vara en fråga av betydligt större ekonomiska dimensioner. Vi tycks ju ändå inte vara alltför underför sörjda med exempelvis affärsbankskontor — 1647 den 30 juni 1973 redovisas av Svenska bankföreningen. Till sist vill jag framhålla att de nya bestämmelserna om inrättande av bankkontor föreslås bli tillämpliga från och med den 1 november 1973. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Haglund uttalade som generellt omdöme att bankerna inte tycks ha varit särskilt återhållsamma beträffande nyetableringen. Då får jag på nytt erinra om att det under fyra år har gjorts sex avsteg från vad kontorsetableringsnämnden har ansett vara befogat. Det kan väl inte anses vara några betydande avsteg från den återhållsamhet som anses riktig. Herr Haglund tog till ett gammalt fint talesätt — frihet under ansvar. Det är vad den gamla lagen innebar, och nog tycker jag att man måste förvränga fakta ganska kraftigt för att göra gällande att den friheten inte har utnyttjats på rätt sätt. Nu menar herr Haglund tvärtom att när man har en rådgivande nämnd, skall man i alla fall följa dess bestämmelser. Det skulle ju betyda — och det är väl ändå inte meningen med en rådgivande nämnd — att man, för att ta till ett gammalt uttryckssätt, sade: Det rätter och packer eder efter. Så frågar herr Haglund vad nyetablering drar i fråga om kostnader, och den frågan är naturligtvis berättigad. Jo, det kan kosta arbetslöner till människor — ofta unga människor — som annars hade gått utan arbete trots god skolning. Det kan också innebära att fastigheter — t.ex. här längs Drottninggatan — där många lokaler nu står tomma skulle få hyresgäster som de annars inte hade kunnat påräkna. Detta är ett led i ett dynamiskt framåtskridande i samhället och som sådant har det sitt berättigande.

Herr talman! När man lyssnade till herr Regnéll hörde man väl nästan i bakgrunden biskop Tomas” frihetssång: Frihet är det bästa ting. Det vill vi väl alla hylla, men det skall även vara frihet under ansvar, och det är därför som den allsidiga nämnd som funnits för bankernas kontorsetablering har gjort den här framställningen. Herr Regnéll beklagade att inga folkpartiser och inga centerpartister var med på moderaternas reservation. Orsaken är just att det har funnits en rådgivande nämnd, där man haft förutsättningar att föra vänskapliga resonemang. Herr Regnéll ville ju också antyda att med vänskapliga resonemang hade man kunnat klara detta. Det är klart att den möjligheten fanns, men när Wermlandsbanken och SE-banken inte ville ha några vänskapliga resonemang gjordes den här framställningen. Vi har väl samma uppfattning som Sparbanksföreningen i det här ärendet, att det finns allt skäl att återgå till det tidigare systemet. Det är att baklaga, säger vi i utskottsbetänkandet, att man skall behöva göra det, men det fanns tydligen — som man bedömde det hela från sakkunnigt håll i nämnden — ingen annan utväg.

Herr talman! Får jag be herr Andersson i Örebro att lämna dokumentation på att Wermlandsbanken och SE-banken inte velat ha några vänskapliga resonemang med nämnden. I ledningen för dessa banker sitter människor som alls inte har gjort sig kända för att ha svårt att komma till tals med personer i olika sammanhang och lyssna till skäl där goda sådana kan ges. Beträffande SE-banken — där jag är anställd och där jag alltså har viss uppfattning om hur det ligger till — kan det erinras om att den utgör en sammanslagning av två olika banker. En sådan sammanslagning innebär naturligtvis en viss strukturomdaning; annars skulle den ju vara helt meningslös. Den strukturomdaningen tar sig uttryck dels i att kontor läggs ner, dels i att nya kontor kommer till på platser där kanske var och en av de tidigare parterna haft vissa kunder men inte tillräckligt många för att motivera ett kontor. Sådana omständigheter borde herr Andersson i Örebro redovisa i stället för att komma med påståenden som inte kan bevisas om att ledningen för dessa banker, Wermlandsbanken och SE-banken, skulle ha ställt sig avvisande till resonemang med nämnden.

Ärade kammarledamöter!

Arbetsbelastningen har emellertid blivit avsevärt större än man räknat med. Vid en jämförelse med förhållandena de sista åren i tvåkammarriksdagen framgår det att antalet motioner, interpellationer och enkla frågor ökat avsevärt liksom taletiden i kammaren. Det var mot bakgrunden av dessa erfarenheter som vårriksdagen beslutade om en ingående och bred översyn av riksdagens arbetsformer. Den kommer att göras av en kommitté som talmanskonferensen utsett. Utredningen skall bl.a. överväga fördelningen av ärenden mellan utskotten och ta upp frågor som hänger samman med årsrytmen och veckorytmen i riksdagsarbetet. Det är angelägna men samtidigt svåra uppgifter som måste lösas för att i framtiden minska arbetsbördan i kammaren och utskotten utan att grundligheten i riksdagen eftersätts. Vid årsskiftet är det inte mindre än 61 av kammarens ledamöter som lämnar riksdagen. Kammarens högt värderade ålderspresident, herr Erlander, är en av dem. Han har bevistat 44 riksdagar, varit ledamot av regeringen i 26 år och statsminister i 24 år. Under ett kvarts sekel har herr Erlander varit förgrundsgestalten i det politiska samhällsarbetet. Att kortfattat ge en rättvisande bild av herr Erlanders gärning är inte möjligt. Den saknar motsvarighet i vårt parlamentariska liv. Även många av de övriga avgående ledamöterna har tillhört riksdagen mycket länge. Skatteutskottets ordförande herr Brandt har bevistat 34 riksdagar, likaså herr Lundberg. Jordbruksutskottets ordförande herr Hansson i Skegrie kan se tillbaka på 30 riksdagsår, herrar Antby och Larsson i Luttra på 28. Ordföranden i riksdagens revisorer fru Eriksson i Stockholm, herrar Wedén, Persson i Skänninge och Engkvist har 26 riksdagar bakom sig, herr Mossberger 24, herrar Almgren, Nelander och Svedberg 22. Jag riktar ett varmt tack inte bara till dem som jag här nämnt utan också till övriga ledamöter som nu lämnar riksdagen för deras förnämliga arbetsinsatser och för gott kamratskap. Samtidigt tackar jag de ledamöter som kommer att fortsätta i riksdagen för det betydelsefulla arbete de utfört under det gångna året. Till vice talmännen ber jag att få framföra ett tack för gott samarbete och värdefull hjälp. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare för hans skickliga och säkra arbete. Likaså vill jag ge uttryck för kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenograferna och all övrig personal för deras beredvillighet och utomordentliga arbetsinsatser. Jag hoppas att uppehållet i riksdagsarbetet skall ge kammarens ledamöter och personal möjlighet till rekreation och avkoppling så att vi kan möta 1974 års arbetsuppgifter med friska krafter. Med den förhoppningen tillönskar jag alla en god jul och ett gott nytt år.

Herr talman! Vi avgående tackar för de vänliga ord som Ni, herr talman, nyss har riktat till oss. De avgående är en mycket blandad skara. Några av dem går till annan offentlig verksamhet i samhällets tjänst. Några betraktar väl det här avbrottet i riksdagsarbetet som mycket tillfälligt. De känner sig stå mitt uppe i en rikspolitisk gärning, och jag är övertygad om att många av dem kommer att återfinnas i kammaren inom kort. Det är litet annorlunda för oss äldre. För oss innebär slutet på 1973 års riksdag att vår politiska gärning är avslutad. Men vare sig vi tillhör den ena eller den andra kategorin tror jag att vi allesammans uttrycker vår glädje och vår stolthet över att vi har fått tillhöra Sveriges riksdag. Det har varit en rad stimulerande arbetsuppgifter. Vi har haft utomordentligt stor glädje av samarbetet, över partigränserna och inom partigränserna, mellan kammarens ledamöter. Inte minst har Ni, herr talman, och Era medarbetare ordnat vårt arbete så att det har kunnat uppstå en ganska sällsynt blandning av effektivitet och trivsel. Jag instämmer gärna i det tack som herr talmannen nyss riktade till de utomordentliga medarbetare som under chefstjänstemännens ledning bidragit till detta resultat. Sedan jag har framfört detta tack vill jag gärna göra ett par allmänna reflexioner — jag kanske har lättare att tala om kammarens ledamöter sitter ner på sina platser. Vi har, som jag nyss sade, här i riksdagen ansett att vi sköter vårt arbete ganska effektivt. Men vad tänker de valmän som skickat oss hit och vilkas ombud vi skall vara? Är det säkert att de anser att vi sysslar med de angelägenheter som de anser vara de viktigaste? Kanske det bland valmännen börjar insmyga sig en viss svårighet att ibland förstå de politiska partiernas ställningstaganden. Känner medborgarna att vi är deras representanter? Det är farligt när medborgarna börjar tala om oss politiker som ”dom” och om sig själva som ”vi andra”. Det är ett tecken som motiverar en självrannsakan från vår sida. Kan det gå här som det gick i det nyss förrättade folketingsvalet i Danmark? Nog förefaller farhågorna vara väldigt långt borta. Den valrörelse som vi hade 1973 präglades ingalunda av ointresse och likgiltighet. Men vi skall inte vara alldeles för självsäkra. Svårigheterna för medborgarna är i växande, och det finns många människor som känner en stor oro inför framtiden. Den oron ökas när de tycker sig märka att de är ställda utanför de avgöranden som skulle kunna påverka den utvecklingen. Det får inte vara så i en demokrati. Människorna skall känna att de kan påverka utvecklingen, och det skall ske genom de förtroendemän som medborgarna själva har valt i riksdag och i kommunstyrelser. Det är klart att idealet vore om man kunde komma därhän, att medborgarna identifierade sig med samhällets politik. Det går lättare att åstadkomma en sådan identifikation när allting går bra, då det finns ett betydande utrymme för en ständigt stegrad välståndsutveckling. Det är klart att vi hoppas att en sådan utveckling skall följa även i framtiden. Men det är uppenbart att vi inte kan grunda dessa förhoppningar om en fortsatt snabb välståndsökning på ett hämningslöst exploaterande av naturtillgångar och miljö. Vi kommer väl över dagens oljekris. Den är oerhört smärtsam för många, men jag ser dess största betydelse däri, att det är en hårdhänt påminnelse om hur lätt grunden för vår välståndsutveckling kan brytas ner. När vi nu lämnar riksdagen gör vi det vid en tidpunkt då det — inte bara av det skäl som jag här antydde — ser ganska dystert ut för den politiska framtiden. Framtiden är skymd av hotande moln, och den blir inte mycket ljusare av skenet från diktaturernas bokbål. När jag för nu mer än 40 år sedan kom in i riksdagen brann det också bokbål. Den gången var det i Berlin; nu är det i Chile. Bokbålen 1933 vidgades till en världskatastrof och en världsbrand. Och när jag har tänkt tillbaka på mina 40 år har det slagit mig att under nära hälften av denna tid, som jag har tillhört Sveriges riksdag, har politiken varit bestämd av världskris, världskrig och dess följder. Det var en period både under arbetslöshetens härjningar och under världskrigets stormar, då det gällde att över huvud taget överleva. Om individen lämnades åt sig själv var han värnlös. Räddningen för den enskilda människan låg i sammanhållning, samarbete, disciplin. Den väg som vi hade att vandra, den hade vi att vandra tillsammans. Det var inte mycket utrymme för individuella strövtåg. Många i min generation fick sin samhällssyn bestämd av dessa erfarenheter: bestämd av nödvändigheten av sammanhållning i kampen mot gemensamma faror. För oss kom samhället att framstå som individens värn. Det föreföll som om konflikten — den urgamla konflikten sedan grekernas tid — mellan individens frihet och samhällets styrka skulle vara utplånad. Det var väl inte så. Det var väl helt enkelt så, att riskerna för yttre våld pressade samman individerna. Men hur blir det under mer normala förhållanden? Ja, då vet vi att medborgarnas intressen ofta är motstridiga, och deras uppfattningar om både hur samhället ser ut och hur samhället borde se ut är mycket olika. Och det är inte bara gruppoch klassintressen som bryts mot varandra. Mer och mer kommer vi till insikt om att den nuvarande generationen också måste hävda de kommande generationernas intresse. Det vore, herr talman, orimligt om inte dessa motsatsförhållanden skulle komma att prägla riksdagens arbete under normala förhållanden. Ja, jag går så långt att jag säger att höjdpunkterna, under de år jag varit med i den parlamentariska debatten och diskussionen, har varit när motsättningarna — intressemotsättningarna och åskådningsmotsättningarna — har klarlagts i kammardebatten.

Men räcker det nu? Räcker det vardagsarbetet i nuvarande situation? Svårigheterna är stora. De svårigheter som ni kommer att möta, och som vi svenska medborgare över huvud taget kommer att möta, kan inte övervinnas utan en planering på lång sikt och en hushållning med våra resurser. En sådan planering, en sådan hushållning kräver fasthet, konsekvens, målmedvetenhet. Aldrig någonsin, inte ens under krigstiden, har det kravet varit starkare än nu. Men samtidigt sker inte bara i vårt land utan över hela Europa — för att inte tala om Amerika — en försvagning av styrkan hos de krafter som har anförtrotts ledningen av våra samhällen. Det var detta problem som syselsatte mig när jag som ung student började syssla med politiken: Hur skall man i en demokrati kunna förena individens krav på frihet och individens lika starka krav på lösning av problem som kräver fast samhällelig ledning? Under 1920-talet misslyckades i stort sett dessa försök till långsiktiga lösningar. Det var en period av ständiga regeringsväxlingar och därmed svårigheter att åstadkomma långsiktiga lösningar. Ni har framför er en situation då balansen i parlamentet inte kommer att underlätta de långsiktiga lösningarna. Men känner jag Sveriges riksdag rätt kommer det att uppfattas som en stimulans till att icke förtröttas i ansträngningarna att finna lösningar på de väsentliga problemen, lösningar som täcker över motsättningarna. Herr talman! Jag önskar er nu en hygglig jul och ett gott nytt år. Ni kommer tillbaka med friska krafter. Jag skall följa er verksamhet.